Fru talman! Jag har i likhet med alla andra riksdagsledamöter fått i min hand en skrift, eller något som jag inte vet om man kan kalla för en skrift. Den är stor och tung, och jag har tagit med den hit men lämnade den i bänken. Den väckte faktiskt en sorgsenhet hos mig. Den handlar om en massa myror. Anledningen till att jag kände mig sorgsen över att "tunga elefanter" - låt mig få använda det uttrycket - utnyttjar en sådan propaganda i syfte att få en ändring av det beslut som vi i dag har fattat. Det lyckades inte, men vilket slöseri med resurser! Fem myror är dock fler än fyra elefanter. Jag har också en annan bok som i likhet med den förra gör mig sorgsen - men på ett annat sätt. Bokens titel är Bön för Tjernobyl. Det är inte en bok om den händelse som vi känner till från mediernas nyhetsrapportering utan om Tjernobylvärlden som den är i dag - en värld där äppelträden har slutat dofta och fåglarna har slutat sjunga. 70 % av nedfallet i det lilla Vitryssland, ett land som inte längre är ett territorium utan ett Tjernobyllaboratorium. Boken handlar om hur människor försöker överleva i dag. Man frågar sig: Var kan man handla sin mat, och vart skall man ta vägen? Författaren säger att det känns som om hon skildrar framtiden med temat: Vad är människan? Varför finns hon? Hur mycket människa finns det egentligen i människan? Jag måste säga att jag i dag, efter att ha lyssnat till kärnkraftsanhängarna i den här kammaren, ställer mig samma fråga: Var finns känslan för människan och för livet? Jag vill rekommendera boken Bön för Tjernobyl till er alla. Läs den parallellt med "myrboken" och jag tror ni får en större förståelse för oss som vill avveckla kärnkraften. Fru talman! År 1986 var jag ledamot i säkerhetsnämnden i Forsmark, eftersom jag var kommunalråd i grannkommunen till Östhammar med Forsmarks kärnkraftverk. Jag lärde mig väldigt mycket om kärnkraftverk, både i Sverige och utomlands, under de tio år som jag hade förmånen att vara med där. En aprildag 1986 rådde det något av kaos i vår bygd och i hela Sverige. Radioaktivt nedfall kunde konstateras i Forsmarks närhet. Oron var påtaglig. Kom utsläppet från Forsmark? Så småningom kom det lugnande beskedet: Nej, det kom från Tjernobyl. Det syntes inte. Det luktade inte. Det smakade inte. Det kändes över huvud taget inte alls. Men kontamineringen, nedsmutsningen av marken, var ett faktum bl.a. i min hemkommun. Det sätter sina spår hos människorna än i dag. Sommaren 1986 släpptes djuren inte ut på bete som man alltid hade gjort förut. Vi fick information från lantbruksnämnden och säkerhetsnämnden om hur det skulle bli med grödan så småningom. De grönsaker som hade såtts åts inte. Den hösten och efterföljande år åts inte heller det kött som jägarna hade fått vid sin jakt. Människor på orten tog ut för kontroll av hur mycket radioaktivitet som de hade fått i sig. Den kontrollen fortsätter än i dag. Har ni moderater, folkpartister och kristdemokrater glömt detta? Per Bill, moderat från Uppsalabänken, har jag förståelse för, eftersom han på den tiden var för ung. Jag tycker inte att han har växt till sig riktigt än i den här frågan. Tage Danielsson sade att det osannolika hade skett. Har ni glömt det? Nu hör jag någon säga: Snälla Rigmor - vi har en helt annat typ av reaktorer i Sverige. Jag kan tala om att jag vet det. Jag är mycket medveten om det. Jag har också väldigt stor respekt för dem och den kunnighet som de människor har som jobbar i svenska kärnkraftverk. Men faktum kvarstår: de laddas med exakt samma livsfarliga ämne som det i Tjernobyl. Så länge allt fungerar är allt gott och väl. Men håll med om att det är bra tokigt att vi skall använda oss av ett så komplicerat, säkerhetskrävande sätt att koka vatten på för att få energi. Fru talman! Innan Tjernobylolyckan inträffade möttes vi centerpartister i säkerhetsnämnden stundom av total oförståelse för vår åsikt att kärnkraften skulle avvecklas. Vad hade vi i säkerhetsnämden att göra? Efter olyckan var olyckan stämmingen en helt annan. T.o.m. moderater i den församlingen var mycket ödmjuka. Fru talman! År 1980 vid folkomröstningen var jag aktiv i linje 3 av två anledningar. För det första var kärnkraften ett sårbart...
Fru talman! Jag vet det. Jag rådgjorde om detta. Det var litet svårt att veta vad som gällde. Jag skall alldeles strax återkomma till det som har med ärendet att göra. Jag vill ta detta som bakgrund för att ni skall förstå. Kärnkraften är ett livsfarligt energiämne. Också av den anledningen var jag aktiv i folkomröstningen. Den uppfattningen har jag fortfarande. Slutligen vill jag rikta mig till Per Bill, som frågade: Vad skall hända i Uppsala län efter det här beslutet? Jag måste säga att vårt län har stora utsikter att få del av det som handlar om alternativa energikällor. Vi har vårt län SLU, Statens lantbruksuniversitet. Nu är det upp till regeringen att se till att vi drar nytta av den kunskap som finns där. Jag kräver att även SLU får del av de forskningspengar som andra universitet får del av så att det verkligen kan bli allvar av den har verksamheten.
Fru talman! Ni får ursäkta att jag ger mig in i den här debatten igen, men efter Rigmor Ahlstedts inlägg känner jag att det är nödvändigt. Det går inte att jämföra reaktorer i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn eller Ringhals med Tjernobylreaktorn. Tjernobylreaktorn är grafikmodererad, saknar säkerhetsinneslutning och är en mycket farlig reaktor, liksom reaktorerna i Ignalina och Sosnovyj Bor. Dessa reaktorer ligger i vår omedelbara närhet. Är det någonting vi skall göra och satsa pengar på från den budget vi har när det gäller kärnkraft är det att bidra till att stänga de farliga kärnkraftsreaktorerna i vår omedelbara närhet. Att jämföra Tjernobyl med Barsebäck är djupt osakligt.

Fru talman! Det handlar oftast om pengar. Men det går inte att komma ifrån den här delen. När vi skall tala om alternativ till kärnkraft måste man komma in på vad det är vi har och vad det är vi skall ha i framtiden. Man kan inte som Karin Falkmer säga att vi inte skall ta lärdom av det som hänt i Tjernobyl. Jag sade att jag mycket väl vet att det är en helt annan typ av reaktorer. Men det är samma ämne som de laddas med, Karin Falkmer.
Fru talman! Jag tycker att vi skall lägga ned pengar på att göra vår säkerhet bättre. Det är helt självklart. Men vad det nu handlar om är att vi skall stänga av våra kärnkraftverk. Jag kan inte ens påstå att vi går före med gott exempel. Det finns andra som har gått före oss. Vi bara följer efter. Ta också litet hänsyn till livet, Karin Falkmer! Det går aldrig att ersätta med pengar.
Fru talman! Vad skulle Karin Falkmer svara sina barnbarn en dag? Kan Karin Falkmer komma med pengar i penningburken om de inte kan garanteras ett bra liv i Sverige, utan kärnkraft?

Fru talman! Jag skall ta upp det här ärendet mycket kort. Jag skall göra det som ordförande i jordbruksutskottet. Jag skall inte tala i sak, av lättförklarliga skäl, som kammarens ledamöter alldeles strax kommer att förstå. Det material som vi skall diskutera eller bordlägga i dag har jag knappt sett, än mindre läst. Jag skall göra kommentarer från en utgångspunkt. Det är nu mer än tre år sedan den nuvarande regeringen drog tillbaka det liggande förslaget till miljöbalk. För två veckor sedan presenterade regeringen förslaget till proposition om miljöbalk tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det råder ingen tvekan om att det var propositionen man presenterade. Man distribuerade till massmedierna en sammanfattning av just propositionen. Man sade att förslaget lämnas nu över till riksdagen. Så gjorde man inte. Man lämnade inte över förslaget till riksdagen. I stället ägnade sig regeringens företrädare och företrädare för de två andra partierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, åt att i debattartiklar i tidningar på olika sätt redovisa propositionen, eller vad man kan förmoda skulle vara propositionen. Konsekvenserna av detta, fru talman, är att debatten blev litet märklig. Om de som kan förmodas vara kritiska mot miljöbalken till äventyrs skulle velat debattera den under de gångna fjorton dagarna skulle man ha fått göra det med utgångspunkt i regeringens, Miljöpartiets och Vänsterpartiets version av vad som kanske kommer att redovisas senare som en proposition. En omöjlig debattordning. Det hade varit bättre om vi hade kunnat få tillgång till förslaget om balken så att vi kunde debattera det på ett riktigt sätt. Principiellt är det rimligt att propositioner som läggs fram presenteras i riksdagen. På något sätt blir då debatten hanterligare, mycket milt och mycket försiktigt uttryckt. Då skapas inte sådana problem som nu har uppstått. Jag kan dock förstå att det kan ha funnits funderingar hos regeringen kring det praktiska för regeringens del med att göra på det här sättet. Så till den andra delen, fru talman, som jag vill ta upp. För mer än tre år sedan drogs ju ett förslag tillbaka. I dag, sent på eftermiddagen, har kammarens ledamöter, riksdagen, fått ärendet för bordläggning. Milt uttryckt sker detta i elfte timmen. Man kan säga att det inte gör någonting därför att nu kan kammarens ledamöter ägna julen åt att läsa förslaget och åt att förbereda sina motioner. Jag tror faktiskt att det blir på det sättet. Det är emellertid inte synd om kammarens ledamöter. De kommer att göra så som jag här har nämnt. Men motionstiden räknas fr.o.m. i dag. Problemet är då att det, om man skulle vilja kontakta och tala med företrädare för miljöorganisationer och olika intressegrupper - helt enkelt för att samla information - inte är möjligt för kammarens ledamöter att ta sådana kontakter förrän efter trettonhelgen. Trots att motionstiden utsträckts till en liten bit in i februari blir tiden mycket knapp. Det här är inte ett seriöst sätt att hantera frågan. Fru talman! Om detta hade skett på något annat ställe än i riksdagen skulle man ha sagt att det är dålig stil av regeringen att hantera frågan så här. I denna sal kan jag säga att det hela är hafsigt och dåligt skött. Båda de här missgreppen är dåliga. De visar på en bristande respekt för riksdagen, för riksdagens arbetsformer och, framför allt, för sakfrågan. Den förtjänar bättre. Jag tror att jordbruksutskottets ledamöter och dess kansli, liksom ledamöterna i kammaren som helhet, kommer att försöka hitta en kompensation för detta. Jag tror nämligen att man kommer att ägna frågan stor omsorg och att det kommer att bli stor skyndsamhet. Detta hade alltså kunnat skötas bättre. Jag tycker att det är dålig stil, fru talman! God jul, miljöministern!

Fru talman! Det är roligt att få tala inför en så här välfylld kammare. Så här kunde det gärna se ut när vi debatterar miljöfrågor. Det är inte ett dugg konstigt att de partier som har träffat en uppgörelse presenterar den. Vi hade ju samma situation för ett halvår sedan då man presenterade den uppgörelse som hade träffats om avvecklingen av kärnkraften. I dag har vi ju fattat beslut om en avvecklingslag, vilket naturligtvis är glädjande. För oss i Miljöpartiet är det lika glädjande att ett förslag till miljöbalk äntligen lagts på riksdagens bord. Arbetet har försenats. Totalt har det tagit åtta år. En del av förseningen beror på det förslag till balk som den borgerliga regeringen lade fram. Där kan man verkligen tala om elfte timmen. Det förlaget signerades den 18 augusti, strax före valet! Det förslaget till miljöbalk var, tyvärr, av sådan kvalitet att Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet, Vänstern, Socialdemokraterna och LO hoppade av då sittande utredning. Det utredningsförslag som fanns ansågs vara otroligt mycket bättre än det som blev resultatet av den borgerliga regeringens hantering av frågan. I dag kan vi se resultatet av den återremissen. Jag kan helt kort jämföra förslagen. Skillnaderna är mycket stora. För oss i Miljöpartiet är det glädjande att vi nu har en balk som rör all miljöpåverkan. Vi har fått regler som det vid all miljöpåverkan skall tas hänsyn till. Vi har fått talerätt för miljöorganisationer, vilket inte fanns med i det borgerliga förslaget. Vi har för första gången fått en försiktighetsprincip inskriven i svensk lag. Vi får också andra hänsynsregler. Det gäller lämplig plats, kunskap osv. Även där gäller det all miljöpåverkan. Vi får också vad gäller substitutionsprincipen en betydligt bättre skrivning jämfört med hur det var i det borgerliga balkförslaget. Man skrev då att substitutionsprincipen skulle fungera om det var till påtaglig fördel för miljön. Nu står det att om det kan medföra risk skall produktvalsprincipen fungera. Vidare får vi miljösanktionsavgifter och miljökvalitetsnormer. Äntligen kan vi börja arbeta utifrån vad naturen tål. Fler lagar som vi har velat ha med finns nu med. Vattenlagen finns med, liksom gentekniklagen och lagen om skötsel av jordbruksmark. Nu kan vi utkräva ansvar för verksamhet som funnits efter år 1969, dvs. vi får en sanering av miljöskadade områden som det varit mycket problem med. Vi kan se att det blir skärpta straff för en rad brott. Vi kan också se att vi får en möjlighet att utkräva tillstånd för skyddsdikning i skogsmark. Dessutom får vi miljödomstolar. Såvitt jag förstår finns det en del borgerliga partier som också har varit intresserade av allt detta - saker som dock inte fanns med eller som på ett mycket dåligt sätt fanns med i det borgerliga balkförslaget. Vi är alltså glada över att det har gått att nu lägga ett förslag på bordet som innehåller allt det här. Det är också skönt att vi kan få en debatt om det förslag som faktiskt finns. Hittills har vi bara fått en diskussion om lagrådsremissen. Mycket är ändrat där, så det skall bli skönt att äntligen få en debatt. Jag kan rakt inte förstå att det skulle ha varit konstigt för partierna i fråga att presentera en uppgörelse. Vid en uppgörelse säger man naturligtvis litet grand om vad uppgörelsen går ut på. Det här är ju inte ett nytt ärende, fru talman, utan det har föregåtts av så mycket tidigare att man kan säga att alla partier som i dag finns representerade i riksdagen har seriöst hanterat frågan. Faktum är att det här är första gången som vi ser ett förslag i en fråga där alla partier har lagt fram ett förslag i majoritet så att säga. För första gången kan vi alltså konkret göra en jämförelse mellan hur det skulle ha sett ut om vi i dag hade haft en borgerlig regering, om balkförslaget hade tagits under våren 1995 och skulle ha gällt från den 1 januari 1996, och hur det kommer att se ut när balken tas under våren och skall gälla från den 1 januari 1999. För oss i Miljöpartiet är det alltså i dag en glädjens dag när vi nu på riksdagens bord har fått ett förslag till miljöbalk. Vi ser fram emot hanteringen i utskottet och hoppas på en seriös och bra debatt.

Fru talman! De globala miljöhoten kräver en ekologisk omställning. Vi har ju hela dagen haft en debatt om frågor där kärnkraftsavvecklingen är en del i den omställningen. Det är en svår omställning och den kommer att ta lång tid, för det handlar om att helt och hållet byta synsätt - om att inse att naturen, inte vi människor, sätter gränserna. I den här omställningen är lagstiftningen ett instrument, som Lennart Daléus i debatten tidigare sade. Miljöbalken är ett sådant instrument, ett verktyg för denna nödvändiga omställning. Vi har på ett konstruktivt sätt deltagit under arbetets gång och tycker att vi har nått framgångar med det förslag som nu föreligger. I Centern har man - det gäller också de andra partierna - har varit inbjuden att delta i det här arbetet men man har tackat nej. Jag kan konstatera att Centern av partitaktiska skäl ställt sig vid sidan om när det gäller miljöpolitiken. Däremot har man berömt sig väldigt mycket av att på ett konstruktivt sätt ha fått igenom många förslag i andra sammanhang under den här mandatperioden. Jag kan inte förstå varför ett sådant här förslag till miljöbalk som vi nu lagt fram inte skulle kunna leda till ett bra miljöarbete och en bra miljölagstiftning; detta sagt med tanke på det konstruktiva arbete som jag förväntar mig när vi kommer fram till utskottshanteringen.

Fru talman! Jag står inför ett dilemma. Å ena sidan vill jag försäkra riksdagen min respekt genom att ge vederbörlig information. Å andra sidan vill jag visa riksdagsledamöterna min respekt genom att inte försena både kammarens och riksdagsledamöternas välbehövliga jullov. Jag skall därför försöka att fatta mig mycket kort. För det första: Jag kan försäkra att jag inte har avsett att försvåra för riksdagen. Jag beklagar att riksdagen fick propositionen efter presskonferensen. Skälet är dock inte konstigare än att miljöbalken är ett mycket omfattande dokument. Därför tog det två veckor mot normalt en vecka att korrekturläsa och trycka propositionen efter regeringsbeslutet. I pressmeddelandet står det också att själva propositionen blir klar dagarna före jul. Däremot gjorde det stora intresset för balken att de tre partierna höll presskonferens dagen efter regeringsbeslutet. För det andra: Nu finns det två balkförslag att välja mellan. Det förslag som Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet har lagt fram innehåller en rad förändringar och en rad förbättringar jämfört med dagens lagstiftning, med det tidigare, borgerliga förslaget och med den senaste lagrådsremissen. Lennart Daléus har för övrigt två gånger här i kammaren sagt att vi hade kunnat rätta till det tidigare borgerliga förslaget här i riksdagen. Det visade ju faktiskt att inte ens Lennart Daléus ansåg att det tidigare, borgerliga förslaget var acceptabelt. Nu finns det ett bra förslag på riksdagens bord. Jag välkomnar riksdagsbehandlingen, och jag önskar både jordbruksutskottets ledamöter och övriga ledamöter en riktigt god och välbehövlig julvila. Tack.

Fru talman! Regeringens proposition om att ansluta Sverige till Schengen som skall behandlas av riksdagen i vår har nu kommit. Det är alltså det sista steget i processen mot en federal EU-stat. Genom att godkänna borttagandet av våra gränskontroller för att inrätta gemensamma yttre gränser, som vi ej har kontroll över, skapas en EU-stat med ökad kontroll över människor som befinner sig på detta EU-territorium. Det kallas för fri rörlighet för personer. Men det är väldigt viktigt att alla partier nu studerar förslagen i konventionen för att se hur ökad kontrollen blir. Det är de kompensatoriska åtgärderna som gör detta. Det är inte tillåtet att ändra i konventionen. Antingen måste vi godkänna den - ja eller nej. Därför saknas kanske intresse för att tränga in i detaljer. Det handlar mycket om att vara för eller emot EU i stället för kritisk granskning och eftertanke. Behandlingen av ärendet är ett tydligt exempel på nationellt demokratiskt underskott. Ministrarna bestämmer, EU:s arbetsgrupper utarbetar förslag och i riksdagen får vi bara säga ja eller nej. Jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på fyra områden. Passfriheten leder till ökad kontroll genom inrättandet av ett register, Schengen Information System. Vidare ersätts passen med ID-kort, som de har gjort i andra länder. Vad är det för vits med att ta bort ett pass som inte är särskilt svårt att visa vid gränskontroll för att i stället kanske bli kontrollerad inne i territoriet av polis som begär att få se ID handlingar? Så har det nämligen blivit i de andra Schengenländerna. Det är än mer kränkande och än mer integritetshämmande. Detta är slutet för svensk drogpolitik. Även Generaltullstyrelsen säger att detta med fria gränser gör att ungdomars inköp av droger som finns inne i territoriet kommer att öka väsentligt. När det gäller kostnaderna för detta samarbete kommer tull, polis och kustbevakning att få öka sina personella resurser. Vidare leder samarbetet till kostnader för IT-projekt och ombyggnad av flygplatser. I propositionen står hur mycket detta kommer att kosta. I dag har polisen t.ex. för litet resurser, och kostnaderna för detta kommer att tas från det området. Den här viktningen är mycket viktig att göra. De yttre gränskontrollerna kommer att byggas ut och bevakas totalt både när det gäller in och utresa. Sverige har den längsta sjögränsen i EU. 360 000 fartygsrörelser om året skall kontrolleras. Slutligen Amsterdamfördraget. Vi får inte samtidigt bestämma om Schengen och Amsterdamfördraget, för i Amsterdamfördraget har man redan gjort stora ändringar på det rättsliga området med överstatliga inslag. Detta har stor betydelse för hur Schengenavtalet faller ut. Hela denna process har inte föregåtts av någon konsekvensanalys. Sverige har gjort en liten konsekvensbeskrivning som finns hos Statskontoret. Jag rekommenderar den för läsning innan beslut fattas. För det register som skall byggas upp är det inte bara kostnaderna som är stora. Det skall även byggas upp ett register i ett Sirenekontor, där de enskilda länderna kan utbyta information. Handlingarna där är hemliga. Jag får som riksdagsledamot inte lov att se handboken för detta Sirenesamarbete. Jag har begärt det i utskottet, men jag har inte fått tillgång till handlingarna. Först efter det att propositionen kom skulle jag möjligtvis få läsa dem. Att fatta sådana beslut där just Sirenesamarbetet är så ingripande för de enskilda människorna är mycket underligt. Fru talman! Jag skall inte begära förlängd motionstid i detta sammanhang, men jag önskar att kammaren skall behandla ärendet efter det att Danmark har haft sin folkomröstning, som de skall ha någon gång i slutet på maj. Det kan nämligen inverka mycket på den nordiska passfriheten. Om nu Danmark, som inte vill ha mer samarbete i just rättsliga frågor, säger nej till Amsterdamfördraget, påverkar det den yttre gränskontrollen. Då blir läget ett helt annat och mycket mer komplicerat. Därför borde vi tänka efter ännu fler gånger innan vi undertecknar Schengenavtalet. Det har ju tidigare varit ett villkor att vi inte skall bryta det nordiska samarbetet. Jag efterlyser alltså en analys av effekterna - politiskt, juridiskt och praktiskt. Jag tycker att det förslag som ligger, med ja eller nej, innebär att det inte är meningen att vi skall ta ställning till enskilda frågor och problem. Men det är ju det vi måste göra. Till slut, fru talman, torde införandet av ett nytt slags underrättelseregister förtjäna omsorgsfulla överväganden.

Fru talman! Jag instämmer förstås i Kias anförande. Jag skall bara göra några små kompletteringar. När Schengenavtalet ratificeras och kommer in under Amsterdamfördraget händer det ganska mycket nya saker, även om Dublinkonventionen kan sägas ha varit en föregångare till Schengen. Schengen uppstod ju helt utanför alla EU-grupper - ja, det uppstod i Schengen - och har levt sitt eget liv. Det är ju en ganska underlig situation att Schengen sedan kommer in i Amsterdamfördraget. Det är några frågor om flyktingar som jag vill ta upp. Schengensamarbetets högsta organ, den verkställande kommittén, har inte har varit öppet för insyn. Mötena har inte varit offentliga. Ett minimikrav måste vara att riksdagens EU-nämnd i framtiden får full insyn i beslutsprocessen inom den pelare som Schengensamarbetet lyder under. Hur kommer familjeåterföreningsreglerna att fungera i praktiken om de olika Schengenländerna har skilda nationella regler? Kommer länderna att anpassa sig och ha en liknande politik, eller kommer vi i Sverige att få pröva många fler ansökningar än vad man gör i vissa länder? Detta är inte klargjort ännu. Schengensamarbetet innebär förstås att gränskontrollerna i många fall flyttas från den svenska gränsen till gränserna runt omkring alla EU-länder. Den person som passerar en gräns vid inresa till Schengenområdet behöver inte passera någon ytterligare gräns. På det sättet kommer vi inte att ha någon insyn och bestämmanderätt över de människor som kommer hit. Vi har inte en flyktingpolitik som är totalt anpassad efter de andra Schengenländerna. Kia Andreasson har också berört Schengens informationssystem SIS. Här finns det redan i dag miljontals människor registrerade. Det finns i praktiken 30 000 datorer som delvis har tillgång till det här systemet. Hur skall sekretessen kunna fungera? Det förstår ni själva hur det kan bli. Det här är alltså en oerhört svår sak. Nu avdefinieras vissa uppgifter, men det finns ändå fortfarande möjligheter att ta reda på allt om människor. Här blandas grova brottslingar och terrorister med helt andra grupper av människor, t.ex. vänner, släktingar eller sådana som man bara känner igen, sådana som man har bott hos. Det kan vara tillräckligt skäl att komma in i systemet. Det är därför väldigt allvarligt när det gäller integriteten för människorna. Asylrätten kan på det här sättet komma att urholkas genom att länderna inte får full bestämmanderätt. Sedan tänkte jag bara säga några ord om transportörsansvaret. Att man - som redan förekommer delvis i dag - de facto låter transportörerna, flygbolag och båtar, avgöra vilka som skall nå ett land och söka asyl, har vi opponerat oss mot i många omgångar. Transportörerna kan bötfällas i vissa länder, och de kan få betala - eller får betala - tillbakaresan för de människor som inte får stanna. Det handlar om människor som helt lagligt kommer hit och utverkar sin asylrätt, men som inte får stanna. De kanske blir direktavvisade. Då måste alltså transportörerna betala. Då har man ju flyttat ansvaret för asylansökningarna långt ut i periferin. Det gäller alltså asylrätten, transportörsansvaret, insynen och detta att vi tas ifrån vår nationella rätt att själva avgöra vilka som skall få söka asyl här och vilka som skall få stanna. Tack för det och god jul!

Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad och rikta in mig på två sakfrågor. Den ena är att propositionen om Schengenavtalet inte innehåller lagstiftningen om genomförandet av åtagandet. Det finns däremot en utförlig beskrivning när det gäller på vilket sätt konventionens bestämmelser ställer krav på lagändringar. Men det vet vi alla som lagstiftare hur oerhört noga det är med den exakta ordalydelsen i en lagstiftning för vilken tolkning denna sedan får i rättssammanhang. Det finns inte med i den här propositionen. Det kommer senare. Regeringen har valt att göra på det här sättet för att inte fördröja anslutningen till Schengenavtalet, men jag anser att det här är ett sätt att skynda på som inte borde vara godtagbart. Den andra sakfrågan, fru talman, är att Amsterdamfördraget ju förändrar Schengenkonventionen på ett sådant sätt att en del av det här mellanstatliga arbetet nu blir överstatligt. Detta kan man ju ha en sakdiskussion om. Men det jag vill peka på är att Amsterdamfördraget inte fanns med när Schengenavtalet var ute på remiss. Ingen remissinstans har kunnat lämna ett remissvar och ta ställning till vilka förändringar den här typen av överstatlighet får på svensk lagstiftning. Det, fru talman, anser jag vara en brist i den här propositionen. Jag hoppas att lagstiftningen så fort som möjligt skall kunna presenteras för riksdagen, och att vi i behandlingen av propositionen också kommer att få ta del av den konkreta lagstiftningen. Med det här, fru talman, vill jag tacka kammaren för att jag har fått uppta kammarens tid och önska alla en god jul.

Fru talman! Jag har avlyssnat debatten i den här frågan. Det är ju litet tidigt att debattera den i kammaren, eftersom riksdagens ledamöter ju knappast har haft tillfälle att närmare ta ställning till vad propositionen innehåller. Jag utgår från att de frågor som har tagits upp här från talarstolen kommer att diskuteras i utskottet och granskas närmare där. Men jag noterar att det finns en rad missuppfattningar som fortfarande lever när det gäller Schengen - i sak och i form. Jag hoppas att riksdagen under sin utskottsbehandling åtminstone kan säkerställa att det finns en god kunskap om vad Schengenavtalet egentligen innebär, t.ex. om att det inte innebär någon påverkan på vår flyktingpolitik. Låt mig där bara kommentera i en sakfråga. Sedan Dublinavtalet trädde i kraft den 1 september, gäller inte längre Schengenreglerna om asylsökande. De reglerna är obsoleta. Jag ser fram emot en bra behandling och en god debatt i utskottet och så småningom även i kammaren. Låt mig också önska riksdagens ledamöter en god helg och ett gott nytt år med gott samarbete med regeringen.